Fru talman! Det är intressant att lyssna på de olika företrädarna för den borgerliga majoriteten. Per-Ola Eriksson framstår alltmer som bogsprötet på den borgerliga skutan, som visar riktningen men inte har något inflytande på kursen, medan kaptenen själv, Lars Tobisson, styr och ställer. Jag vill egentligen börja med att gratulera Lars Tobisson till hans enastående politiska framgångar denna höst. Om någon har gjort sig förtjänt av att bli utnämnd till årets svensk är det Lars Tobisson -- inte Ian eller Bert och inte heller Carl Bildt, utan just Lars Tobisson. Han är den som lanserat den filosofi som har gjort att budgetunderskottet nu har växt med 19 miljarder på två månader. Det var han som drog upp riktlinjerna för den propaganda som gjort att man i utlandet har fått det intrycket att regeringen vacklade om valutapolitiken och som gav upphov till valutaflykt och räntechock. Det är samme Lars Tobisson som, utan att ge sig in i slitet som statsråd, styr och ställer i politiken och som får centerpartister att gå med på sådant som de aldrig tidigare hade kunnat tänka sig att gå med på. Det är också Lars Tobisson som mer än någon annan symboliserar blockpolitiken, konfrontationen. Det är han som ger och tar i förhandlingarna med Ny Demokrati, med Bengt Westerbergs goda minne. Lars Tobisson som årets svensk är verkligen väl kvalificerad. Nu har Lars Tobisson tagit upp några frågor och säger att han får rätt i att utvecklingen blir sämre än vad många bedömde i våras. Då vill jag fråga: Är det inte litet väl drastiskt att ställa sig på bromsarna för byggande, för hushållen och för kommunerna, att dra åt svångremmen om tre fjärdedelar av ekonomin, bara för att ni skall få rätt? Den åtstramningen behövs ju inte för att skapa utrymme för exportindustrin att växa. Resurserna finns. Det handlar om att ta vara på dem. Jag tycker att det är väl långtgående, Lars Tobisson, att yvas över att ni får rätt genom att ni på det här sättet stramar åt ekonomin vid alldeles fel tidpunkt. Det totala sparandet har jag faktiskt talat om i mitt anförande, Lars Tobisson, genom att visa på bytesbalansen som förbättras. Vi har lagt ned mycket tid under det gångna året på att upplysa om detta. Jag talade om detta när ni var ute och talade om era svarta hål. Det var den propagandan som skapade osäkerhet i utlandet och ledde till ett valutautflöde. Får jag be Lars Tobisson att tala om, så att vi kan få svar på de frågor som inte Per-Ola Eriksson svarade på, vad det är för skillnad mellan den politik som ni genomför här och den som i Storbritannien och Danmark har lett till en arbetslöshet på 8--10 %. Kan Lars Tobisson förklara det?

Fru talman! Vi verkar vara påfallande eniga om att Sverige har svåra ekonomiska problem att brottas med. Vad som skiljer oss i fyrklöverregeringen från socialdemokraterna är att vi regeringspartier tillsammans med en nästan enig ekonomkår inser att det förutom konjunkturproblem finns strukturella problem, inhemska problem, i svensk ekonomi. Dessa måste åtgärdas parallellt med de akuta ekonomiska problemen. Det är detta som gör situationen i Sverige så bekymmersam. Om socialdemokraterna hade reformerat den offentliga sektorn under 80-talet, och inte bara talat om det, hade överhettningen för några år sedan minskat och dagens arbetslöshet varit lägre. Om Allan Larsson som finansminister hade angripit de strukturella problemen mer handfast, hade vi i dag sluppit en del av de problem vi nu diskuterar. Jag förstår inte hur Allan Larsson har mage att säga här att vi i fyrklöverregeringen skapar arbetslöshet. Det verkar som om Allan Larsson tycker att de varsel som företagen lade i våras och som nu utlöses i arbetslöshet, innan riksdagen fattar beslut om den nya regeringens ekonomiska politik, är den nya regeringens fel. Det är märkligt. Det verkar som om han tror att företagen på något sätt har anat någonting hemskt och därför varslat de anställda. Regeringens strategi är att genom akuta insatser, så som medel till AMS, ökat antal utbildningsplatser och tidigareläggning av infrastrukturprojekt, motverka arbetslösheten men att göra det på sådant sätt att den långsiktiga utvecklingskraften i landet förstärks. Vi får inte nu i lågkonjunkturen låsa in resurserna på fel ställen. Samtidigt vidtar regeringen åtgärder som skall rusta Sverige för att kunna haka på en kommande konjunkturuppgång och förbereda oss för den ekonomiska integration som Europa står inför. För detta krävs att inflationen pressas ned, att sparandet ökar, att skadliga skatter sänks och att kommmunikationer och utbildningsväsendet rustas upp. Syftet med denna politik är att långsiktigt ge våra äldre trygghet, skapa arbete och en god livsmiljö åt alla människor i Sverige. Allan Larsson frågade vad det är för skillnad mellan den här regeringens politik och den politik som Reagan förde i USA och Thatcher i England. En väsentlig skillnad är att de sänkte skatterna på bred bas utan att finansiera dem. Och man kan säga att den socialdemokratiska skattereformen framför allt var inspirerad av Reagan i USA och Thatcher i Vad är då socialdemokratins alternativ till regeringens politik? Kort sammanfattat: mer av gammal misslyckad politik. Socialdemokraterna säger nej till alla skattesänkningar utom sänkningen av matmomsen. Socialdemokraterna säger nej till alla besparingar. Det enda socialdemokraterna säger ja till är ökade utgifter. Ja, i finansutskottet söker de med ljus med lykta efter tillfällen att tillsammans med Ny Demokrati bilda allianser för ökade statliga utgifter. Det är tydligen detta som avses av socialdemkraterna då de talar om ''konstruktiv oppositionspolitik''. I vår första finansdebatt under detta riksmöte ställde jag frågan till socialdemokraterna när de ansåg att skattetrycket nått sin övre gräns och om de såg effektivitetsproblem med det skattetryck som de förordar. Vi kristdemokrater är övertygade om att Sverige behöver de skattesänkningar som vi har vidtagit, och ytterligare skattesänkningar framöver. Men ni saknar helt denna insikt. I stället innebär ert förslag om lägre brytpunkt för inkomstskatter för 1992 i praktiken en höjning av skattetrycket. Kanske kan jag få svar på min fråga i dag. Den statliga produktivitetsdelegationen slog fast två viktiga saker: en effektiv och växande marknadsekonomi förutsätter att det finns drivkraft för människor och företag samt att det behövs ett omvandlingstryck som gör att näringslivet hela tiden skärper sig i en tuff konkurrens. Översatt till ren svenska innebär detta att människor och företag behöver både piska och morot för att utvecklas. Det är så också för föräldrar som skall uppfostra sina barn, det krävs en kombination av uppmuntran och krav. På samma sätt är det i ekonomin. Regeringens politik och de förslag som vi nu diskuterar går i denna riktning. Med strategiska skattesänkningar och införande av mer självrisk i en del transfereringssystem gör vi det intressant att ta ansvar, arbeta, starta och driva företag. Med sänkta kapitalskatter uppmuntras sparande och låneekonomin motverkas. Ser vi på hur den svenska ekonomiska politiken har skötts under socialdemokratisk ledning finner vi att drivkraften har tunnats ut. Skatter har i många fall gjort det ointressant att satsa litet extra av sin tid och pengar på en idé -- undantaget är skattereformen. Omvandlingstrycket försvann med devalveringspolitiken och den misslyckade eftervården. Nu, efter nio år av socialdemokratiskt styre, har svensk ekonomi kastats in i det värsta omvandlingstrycket på många årtionden. Men så blir det också, då man inte driver en långsiktig politik och tillgriper nödvändiga åtgärder för sent. Då blir resultatet det ''arbetslöshetens stålbad'' som förre finansminstern Kjell-Olof Feldt varnade för. Och där står vi nu, mitt i stålbadet. Det är den bistra verkligheten. Allan Larsson undrade vad vi i kds säger om bibelorden ''bära varandras bördor''. Det är faktiskt vad vi gör. Vi bär socialdemokratins bördor efter nio års politik med en arbetslöshetsboom som vi nu skall ta hand om, en finanskrasch som vi får reda upp, en orättfärdig fördelningspolitik som vi märker i att pensionärer har det kärvt och i en kris inom sjukvården och många av välfärdsystemen. Fru talman! Det blir lätt bara kritik när man deltar i en sådan här debatt. Får jag poängtera att det har funnits bred enighet om många åtgärder under dessa år, åtgärder som också vi kristdemokrater har stött även om vi inte suttit i riksdagen. Medlemsansökan till EG är ett viktigt exempel. Jag vill gärna stanna upp en stund inför en viktig sak i socialdemokraternas ekonomiska motion. Det gäller resonemanget om miljö och ekonomi. Det är kanske 90-talets stora utmaning att bättre länka ihop miljöpolitiken och den ekonomiska politiken. En del av detta arbete är att komplettera BNP begreppet med naturresursräkenskaper och liknande. Det är en åtgärd som jag tror starkt kan bidra till att vidga den ekonomiska debatten. Parallellt med BNP-utvecklingen kan någon form av resultat av miljöutvecklingen studeras. På området miljö--ekonomi hoppas jag, med tanke på både regeringsförklaringen och socialdemokratins motion, att vi kan finna samförståndslösningar, eftersom det behövs långsiktiga beslut på miljöområdet, övergripande beslut som inte förändras alltför snabbt över val. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 10 och avslag på reservationerna, utom reservation 16 som jag yrkar bifall till.

Fru talman! Det stämmer som Allan Larsson säger att direktinvesteringarna har ökat under det gångna året. En grundläggande orsak till detta kan ju vara ansökan om medlemskap i EG. Vi är dock långt ifrån att ha så att säga hunnit i kapp den kapitalutflyttning som skedde under 80-talet, då det var socialdemokratisk ledning. Jag noterar också att de goda insatser under de gångna åren som socialdemokraterna skryter över har gjorts som en anpassning till de förslag som oppositionen har lagt fram -- jag tänker på ansökan om medlemskap i EG, ecu-anknytningen och liknande. När det gäller svartmålning vet ju Allan Larsson efter de föredragningar som vi har haft i finansutskottet -- Allan Larsson är också läskunnig och kan hänga med bra i debatten -- att de inhemska problemen inte är den avgörande orsaken, utan det är de utländska faktorerna, som också Lars Tobisson var inne på. Det var osäkerheten om regeringen skulle få igenom sin ekonomiska politik som var det inhemska bidraget till valutakrisen. Allan Larsson gör en intellektuell kullerbytta när han försöker utmåla det hela som att det enbart skulle vara en ny ledamot i finansutskottet som har skapat valutakrisen. Det är nog att ge mig och andra en något för stor roll i sammanhanget.

Herr talman! Om jag förstod finansministern rätt, får man först ta bort välfärden för att sedan eventuellt kunna få någon. Det måste vara innebörden i den beviskedja som finansministern här redogjorde för. Finansministern har nu varit med om att sätta i sjön en politik där de privata inslagen i ekonomin ökar och där skattesänkningar gynnar kapitalet. Vi skall sälja ut statliga företag, och löntagarfonder skall avvecklas. Det råder väl inget tvivel om att med både utvecklingen under 80-talet och dessa åtgärder har inkomst och förmögenhetsklyftorna ökat i samhället. Finansministern säger också att hon är socialliberal. Det har jag förstått som att det står i motsats till moderaternas s.k. nyliberalism, den nya högerpolitiken. Som jag förstått av ideologiernas historia sade de gamla vänsterliberalerna alltid att en marknadsekonomi fungerar som bäst när fördelningen av inkomster och förmögenheter är som mest lika. Men vad upplever vi nu? Raka motsatsen. Gäller socialliberalism bara de handikappade? Är det bara när det gäller dem som man är social? Anne Wibble spänner nu musklerna för att tala om för marknaden att den minsann skall få se att den här regeringen klämmer åt de sämst ställda ordentligt. Jag kan inte förstå annat än att det är till marknaden hon talar när hon häromdagen säger: Nu klämmer vi åt dem med nära 700 kr. i månaden. Nu skall marknaden få se att den kan ha förtroende för den här politiken. Då ökar ju klyftorna. Hur kommer den här marknaden egentligen att fungera framöver? Min uppfattning är att dels skall det vara lika villkor på en marknad, dels skall också de anställda ha inflytande i företagen. Det måste på sikt vara vida överlägset regeringens linje om man vill att alla skall vara med i samhället. Jag tycker att den inte riktigt rimmar med folkpartiets tradition från 70-talet när man var intresserade av i varje fall någon form av jämna inkomstförhållanden och framför allt av arbetslivet. Kanske diskussionen med moderaterna om vem som är mest liberal egentligen handlar om vem som är mest nyliberal? Jag har heller inte fått något svar från någon företrädare för regeringspartierna om man tror att den här marknaden, med de åtgärder som nu har föreslagits av regeringen, kommer att ge arbete.

Herr talman! Mycket kort. Sakdebatten om turistrådet och eventuella anslag till turistrådet får vi återkomma till nästa år. Regeringen har aviserat att den återkommer i budgetpropositionen. Låt oss nu avvakta det beslut som kammaren fattar om någon stund. Jag vill bara säga ändå till Lennart Nilsson att det största angreppet mot svensk turism gjordes i samband med att socialdemokraterna införde den fulla turistmomsen. Då blev det ett ordentligt avbräck för svensk turistnäring. Många företag hade svårt att få kunder. Många företag fick ekonomiska problem, och vi ser alltjämt sviterna av det. Nu rättas detta till, och därmed blir det långsiktigt bättre villkor för svensk turism. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg, när vi diskuterar anslag till turistrådet, att det är nödvändigt att se helheten. Det tror jag faktiskt att också Lennart Nilsson gör, för jag har en känsla av att han hade en mycket kritisk inställning till den höga turistmomsen en gång i tiden.

Herr talman! Lennart Nilsson säger att konkurrenterna jublar. De jublade verkligen när turistmomsen infördes som en del av den socialdemokratiska skattepolitiken. Det var då våra grannländer fick ett bättre konkurrensläge i förhållande till de svenska turistföretagen. Nu återställs situationen, och vi har kommit en bit på vägen. Det är en viktig åtgärd, och riksdagen har tagit ställning. Jag tror inte att man utvecklar svensk turism i första hand med anslag till centrala organ. Jag har många goda vänner som arbetar centralt i Sveriges turistråd. De gör en fin arbetsinsats. Det är de enskilda turistföretagen runt omkring i landet som utvecklar svensk turism i olika regioner och gör olika turistsatsningar intressanta. Det är kreativiteten hos de enskilda företagarna på de olika turistorterna som skall stimuleras och tas till vara. Det sker på olika sätt. Det kan ske med en omläggning av den ekonomiska politiken, där skatter och avgifter som är hämmande för företagen tas bort. Det sker en ordentlig kursomläggning där. Jag vill erinra om att det av regeringsförklaringen framgick, och kommer att framgå av budgetpropositionen, att arbetsgivaravgifterna skall användas som medel för att stärka konkurrensen för företag i Norrlands inland. Jag utgår på goda grunder från att regeringen i budgetpropositionen fullföljer och uppfyller det löftet från regeringsdeklarationen. Detta bidrar till att stärka de turistföretag i Norrlands inland som i dag har en ganska svår situation och som lider av skadorna från det hårda slag som turistmomsen innebar. Det är viktigt att se storheterna. Turistrådet i all ära -- marknaden, företagen och näringen kan ta ansvar, och den stora satsningen skall göras runt om i landet på de enskilda turistföretagen. Kommuner, landsting och olika länsorgan skall medverka till att skapa stabila turistföretag.
Herr talman! Jag delar Per-Ola Erikssons uppfattning att det är viktigt att man stärker turistföretagen. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att man kan utveckla turismen, bl.a. i glesbygden i Norrland. Kombinationen av upplevelser och annat är viktig i dessa sammanhang. Men det är att ge fel signaler till bl.a. kommuner och landsting för att satsa i en sådan verksamhet, när inte ens statsmakterna är beredda att på ett eller annat sätt medverka i att man säljer verksamheterna bl.a. utomlands. Egentligen är det märkligt att först anslå 100 milj.kr. till en inlandsbana för att främja turism, samtidigt som Sveriges turistråd avvecklas -- som har till uppgift att försöka sälja inlandsbanan så att en och annan turist kommer för att åka på den. Det hade kanske varit bättre att göra tvärtom, dvs. stärka marknadsföringsinsatserna som bedrivs bl.a. av turistkontoren i Tyskland, Danmark och Norge. Pengarna kan användas för att få tyskarna att åka till de bygder som bl.a. Per-Ola Eriksson kommer från. Jag är helt övertygad om att det är viktigt att stötta företagsamheten. Men turistbranschen är så speciell med allt från enmansföretagare till de stora jättarna på området. De stora klarar sig naturligtvis alltid. Men jag är rädd för att småföretagen, som bl.a. Per-Ola Eriksson säger sig vilja stötta, kommer att drabbas om det inte finns något samordningsorgan som kan medverka till att ''sälja'' företagen till bl.a. utlänningar för att de skall komma till Sverige. Småföretagen har inte råd att delta i olika former av utställningar. Det behövs ett samordningsorgan. Där fungerar enligt min uppfattning turistkontoren bl.a. i Tyskland, Norge och Danmark mycket bra. Då kan man inte, som näringsministern har föreslagit, avveckla verksamheten. Den är så specifik, och dessutom får samhället in 60 till 70 öre på varje spenderad krona. Det är en ren förtjänst att ha kvar och utveckla verksamheten. Vi är beredda att diskutera hur detta skall se ut och organiseras. Men det viktiga är att slå fast att staten, dvs. vi skattebetalare, har ett ansvar för att det finns en verksamhet som kan medverka till att marknadsföra Sverige, inte minst i utlandet för att få in valuta.

Herr talman! Får jag bara kort kommentera Bengt Hurtigs inlägg. När det för det första gäller återbäringen av elskatten är det ett krav som också vi kristdemokrater har drivit. Nu pågår det en beredning i frågan, och därför får vi avvakta den. För det andra gäller det gruvprospektering, och jag vill uppmärksamma Bengt Hurtig och kammaren på att vi inte tar ställning till den frågan i dag. Det finns alltså ingen hemställan på den punkten i regeringens proposition, och utskottet skriver att de förslag som bl.a. Bengt Hurtig kommer med utan ställningstagande i sak i nuvarande läge bör avslås. Vi får helt enkelt spara litet av vår energi tills det är dags för sakbehandling, och vi får kanske återkomma i samband med behandlingen av budgetpropositionen, som läggs fram i januari.

Herr talman! Det är ändå rimligt att man känner en viss oro för vad regeringen tänker ta sig före på det här området, när den har gjort den här mycket tydliga och entydiga markeringen i proposition 38.

Herr talman! En mycket stor uppgift för Sverige de närmaste åren är att hjälpa till i det internationella och europeiska miljöarbetet. En mycket stor uppgift för oss kommer att vara att ta fram resurser, ekonomiska och andra, för att städa upp i Östeuropa efter den miljöförstöring som följt i spåren av det ekonomiska system som Annika Åhnbergs partivänner under alltför lång tid bekänt sig till.

Herr talman! Låt mig börja med det sista som Hans Gustafsson tog upp, att han nu har upptäckt kds bidrag till den nya regeringspolitiken. Bidraget finns där, inte minst när det gäller engagemanget för de människor som har det svårt på olika sätt. För att vi i framtiden skall kunna klara av att ta hand om våra gamla och sjuka och för att vi skall kunna ge våra barn bra uppväxtvillkor krävs en samhällsekonomisk balans. Hans Gustafsson gav sig in på den teologiska avdelningen. Jag skulle vilja uppmana Hans Gustafsson att också läsa den bibel han fick häromdagen, så kanske han upptäcker litet fler bibelsammanhang. På så sätt kanske han också kommer ihåg den replik jag hade på Allan Larsson efter det att han anklagat oss för att vi hade sprungit ifrån bibelorden att ''bära varandras bördor''. Jag sade då att hela folket nu bär socialdemokratins bördor. Hans Gustafsson ser en fördelningspolitisk orättvisa i regeringens politik, t.ex. minskningen av avdraget för fackföreningsavgifter. Detta är inte några stora summor för den enskilde, men det är ett viktigt sätt att försöka finansiera just ökade insatser på arbetsmarknadspolitikens område. Regeringen har i dag också utökat anslagen till AMS för att bekämpa arbetslösheten. Det krävs att vi allihop hjälps åt för att vi skall kunna ge de arbetslösa jobb och för att kunna satsa på en långsiktig utveckling i Sverige. Detta är vad regeringen försöker göra. Att bara fördela en minskande ekonomi är en dålig ekonomisk politik. Vi har fått se resultatet av en sådan politik, och det är vad vi nu skall försöka reda upp.

Herr talman! Jag vill gärna uttala min stora tillfedsställelse över att 13 december-beslutet äntligen är upphävt. Vi är åtskilliga socialdemokrater som gång på gång har krävt ett upphävande av det här olycksaliga beslutet, bl.a. i en riksdagsmotion som jag, Ulla-Britt Åbark, Margareta Winberg står bakom. 13 december-beslutet har inneburit kraftiga inskränkningar i asylrätten. Det har varit särskilt betänkligt att det fick en generell verkan inte bara för tiden efter beslutet utan även för ett stort antal ansökningar före beslutet. Det här beslutet skulle vara, som sades, tillfälligt. Men beslutet, som nu har varit i kraft i två år och sex dagar, kan på intet sätt karakteriseras som tillfälligt. Det har inte varit försvarligt att upprätthålla det under så lång tid. Lärdomen av det inträffade är att Sverige måste välja andra utvägar. Vad som behövs är bl.a. en bättre resursberedskap, en snabbare och effektivare handläggning, ökad information och avbyråkratisering för att bemästra de problem som finns när det gäller att fullfölja vår traditionellt humana och generösa flyktingpolitik -- inte drastiska inskränkningar i denna. Det skadar flyktingarna men även den internationella solidaritetskänslan och vårt anseende internationellt. Därför vill jag verkligen fråga kulturministern om lärdom har dragits av det som jag nyss nämnt. Allvarligast är ändå, anser jag, att det här har befordrat rasfördomar i landet. Jag vill erinra om att det var tredje vecka under de senaste åren har förekommit ett attentat mot flyktingförläggningar.

Herr talman! Invandrarverket har redan låtit förstå att man har en beredskap när det gäller att hantera den situation som kan uppstå vid förändringar i strömmarna när det gäller asylsökande som kommer till Sverige. Jag känner mig ganska trygg beträffande det sätt på vilket invandrarverket numera hanterar de här frågorna. Vidare är det min uppfattning att vi för framtiden måste se över mottagningssystemet över huvud taget och att vi här måste få ett mer flexibelt system.

Herr talman! Jag tackar för här lämnade uppgifter. Jag vill bara säga att den fråga som jag kallar för folkets fråga i alla fall kommer att kvarstå. Man kommer att vara mycket intresserad av att få höra vad effekten är -- om det blir färre eller fler icke europeiska flyktingar som kommer till Sverige. Det är en debatt som kulturministern kommer att få ta. Men jag ville ändå ställa den här frågan.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att ge en symbolisk blomma till Birgit Friggebo och tacka för att vi äntligen får detta beslut. Det är inte en dag för tidigt. Jag vill hänvisa till att både vänsterpartiet och folkpartiet i opposition har varit mycket negativa till de regler som har gällt. Vi har dessutom påtalat det olagliga och onödiga i 13 december-beslutet. Jag är övertygad om att det beslutet, med dess återverkningar på politiker och de uttalanden som har gjorts, har en klar del i den ökande främlingsfientligheten i vårt land. Jag instämmer i den bedömning som Birgit Friggebo har gjort av att dagens beslut inte kommer att leda till en ökad invandring eller att flyktingar i större utsträckning söker sig hit. Jag tror att det är helt andra orsaker som gör att man söker asyl. Men jag är också glad över, och hoppas att det som Birgit Friggebo säger stämmer, att signalerna ut till fältet, till invandrarverket, som skall avgöra flyktingärenden också kommer att fungera i praktiken. Den erfarenhet man har haft under hösten, sedan den nya regeringen tillträtt, har inte pekat i den riktningen. Jag hoppas att detta blir en annan signal. Detta är ett bra beslut. Men det finns fler som regeringen behöver fatta. Ett sådant, där vänsterpartiet och folkpartiet tillsammans har kritiserat den tidigare regeringen, gäller barn i förvar. Nu undrar jag: När kommer nya signaler om det olagliga i att ta barn i förvar? Även Bengt Westerberg har vid andra tillfällen påpekat att det strider mot barnkonventionen. När kan vi förvänta en signal från regeringen på den punkten?
Herr talman! Signalerna till invandrarverket om hur man skall tillämpa de facto-flyktingbegreppet ges naturligtvis i de beslut som regeringen i dag har fattat. Vi har lagt mycket stor vikt vid hur dessa beslut har formulerats, just för att de skall vara klargörande för tillämpningen också i den underlydande myndigheten. I fråga om förvartagande av barn har signalerna från regeringen redan givits, nämligen att den situation som vi har i dag är oacceptabel. Samtidigt får regeringen inte lägga sig i hur polisen tillämpar gällande lag. Därför är det regeringens uppgift att genom förändrade bestämmelser undanröja den situation som vi i dag har. Det arbetet har redan påbörjats inom regeringskansliet.